Herr talman! Gunvor G Ericson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Vidarklinikens legitimerade läkare även i fortsättningen ska kunna använda de antroposofiska läkemedel med homeopatika för invärtes och utvärtes bruk som man hittills med stor framgång använt. Gunvor G Ericson har vidare frågat mig om jag är beredd att ge de 600-700 antroposofiska läkemedlen fortsatt dispens. Enligt läkemedelslagen har regeringen möjlighet att lämna tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska läkemedel. I lagen anges att försäljningstillstånd kan meddelas om det finns särskilda skäl som motiverar tillståndet och att det inte avser ett läkemedel som bland annat beretts enligt en erkänd homeopatisk metod, det vill säga homeopatiska läkemedel. Regeringen beslutade första gången den 6 maj 1993 att bevilja Vidarkliniken tillstånd att sälja vissa antroposofiska läkemedel. Regeringen har sedan dess genom återkommande beslut förlängt tillståndet. Besluten har dock innehållit vissa inskränkningar, till exempel att injektionsmedel endast får lämnas ut mot recept och att eventuella biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket. Den 21 december i fjol beslutade regeringen att förlänga försäljningstillståndet till och med den 30 juni 2007. Skälet till att tiden för tillståndet är relativt kort är att frågan om försäljning av de antroposofiska läkemedlen bör utredas ytterligare. En av grundfrågorna som för närvarande utreds inom Regeringskansliet är om vissa antroposofiska medel inte kan omfattas av regeringens tillstånd på grund av att de klassas som homeopatiska läkemedel. Ett läkemedel som bland annat beretts enligt en erkänd homeopatisk metod ska på ansökan nämligen registreras hos Läkemedelsverket, enligt läkemedelslagen. Regeringen gör ingen egen klassificering av vilka medel som ska klassas som homeopatiska läkemedel eller om de ska registreras, utan det är läkemedelslagen som styr detta. En annan fråga som regeringen har att ta ställning till är om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel ska beslutas av regeringen eller av Läkemedelsverket. Enligt läkemedelslagen kan regeringen bemyndiga Läkemedelsverket att pröva frågan om försäljningstillstånd för dessa preparat. Det är av vikt att all försäljning av läkemedel sker i enlighet med den lagstiftning som finns på området och att möjligheten att utöva tillsyn över försäljning av läkemedel inte begränsas. Detta gäller såväl de sedvanliga läkemedel som godkänns eller registreras för försäljning som de som benämns som antroposofiska medel. Ett grundläggande krav som måste ställas på all hantering och användning av läkemedel är att det sker på ett patientsäkert sätt. Eftersom ärendet om Vidarklinikens försäljningstillstånd är föremål för beredning kan jag i dag inte uttala mig om vad ett eventuellt försäljningstillstånd kommer att innehålla för begränsningar eller krav.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret på min interpellation om antroposofiska läkemedel. Mångfald och behandling anpassad till den enskilda individen brukar känneteckna borgerlig vårdpolitik. Det är med viss oro jag läser svaret från ministern. Är det verkligen tillverkningssättet, alltså hur man har berett preparatet, som ska styra bedömningen av ett läkemedel i stället för vilken effekt det har utifrån helheten i metoden för den behandling som ges? Antroposofiska läkemedel framställs huvudsakligen av växter och mineraler. Det finns olika framställningsmetoder. En del av medlen framställs enligt den homeopatiska metoden. Medlen finns som orala, utvärtes, injektioner, ögondroppar, suppositorier och så vidare. De här antroposofiska läkemedlen förskrivs av legitimerade läkare som har ansvar för deras effekt, och medlen måste ses i ett helhetssammanhang där antroposofiska läkare ska ha möjlighet att kunna använda alla former av medel för att patienten ska kunna erhålla bästa behandlingsresultat. Dessa medel måste kunna förskrivas och användas av kunniga läkare under läkaransvar som också känner till de olika medlens effekter och som ger patienten god och säker vård. Det är ju läkare med vanlig läkarlegitimation men med påbyggnadsutbildning i antroposofisk medicin. Av interpellationssvaret framgår att regeringen beviljade tillstånd första gången 1993. Ja, enligt den nu gällande lagen. Men korrekta fakta är att Vidarkliniken har fått sitt försäljningstillstånd av regeringen ända sedan 1987. Från 1993 gällde en ny läkemedelslag. Så visst kan man säga som i svaret även om det faktiskt inte är hela sanningen. Förra regeringen har år 1997 och 2000 gett Läkemedelsverket i uppdrag att inordna de antroposofiska läkemedlen i befintlig lagstiftning eller komma med förslag till lagändringar. Intentionen var att långsiktigt förbättra tillgängligheten till antroposofiska läkemedel. Det gjordes inte, och dispensen förlängdes i avvaktan på nya EU-direktiv. Beslut om ett nytt EU-direktiv fattades i december 2003. Detta innehåller ingen reglering för antroposofiska läkemedel. I direktivet för homeopatika, 2004 2A, ges möjlighet för medlemsländer att behålla eller införa särskilda regler i sitt territorium som avviker från dem som det hänvisas till i artikel 14, alltså som beskriver vad som betraktas som homeopatika. Vidarkliniken är en viktig pusselbit i svensk sjukvård. I september 2004 motionerade flera riksdagspartier angående de antroposofiska läkemedlen. Man önskade ha dem kvar och finna en tillfredsställande långsiktig lösning. En av motionerna var gemensam för de fyra borgerliga partierna. Det var 2004/05:So651 av kristdemokraten Ulrik Lindgren m.fl. . De skrev också en reservation i betänkandet våren 2005. Nu är dessa partier i regeringen - men vad händer då? Det behövs en långsiktig lösning som tar hänsyn till den antroposofiska medicinens speciella situation, läkarens förskrivningsrätt och patientens behov av säkerhet och individuellt anpassad behandling. Att få till en egen gruppering med beteckningen antroposofiska läkemedel spelar en nyckelroll för att få till stånd en sådan lösning. Är ministern beredd att verka för en sådan långsiktig lösning?
Herr talman! Jag ska försöka vara någorlunda precis, eller så precis som jag kan vara i det här läget. Det är ju så att det har upptäckts att den här lagstiftningen nog kolliderar med sig själv, så att säga, att det finns motsättningar inbyggda i lagstiftningen som det finns all anledning att reda ut. Jag är för att många blommor ska blomma och att man provar olika metoder, naturligtvis, för att kunna möta sjukdomar - allt under den viktiga förutsättningen att läkemedlen hanteras och används på ett patientsäkert sätt. Vad vi nu har att göra är att försöka komma förbi den motsättning som finns i lagstiftningen, det som gör att man inte med nuvarande lagstiftning kan göra det här utan dessa motsättningar. Vi kan som regering inte med berått mod bryta mot den lagstiftning som finns på plats utan vi måste hitta en väg ut ur den här ordningen. Vi har naturligtvis ingen annan önskan än att kunna åstadkomma en lösning som är långsiktig, klok och välfungerande och som har den enskilde patienten i centrum.
Herr talman! Det var ju ett glädjande besked att det ska få finnas många blommor som blommar när det gäller behandlingsmetoder under förutsättning att det är säkert för patienten. Den uppfattningen delar vi i Miljöpartiet. Möjligtvis kan man tolka ministern så att man avser att lösa det här lagstiftningsvägen. Som jag pekade på i mitt tidigare inlägg finns det en öppning i EU-direktivet om att man faktiskt kan fatta beslut om en lag på nationell nivå som reglerar det här. Skulle man då kunna tänka sig att man hittar en ny lagstiftning som tillgodoser behovet av en egen beteckning för antroposofiska läkemedel? Är det så man ska tolka ministerns svar?
Herr talman! Man kan väl säga att eftersom lagen i någon mening är en paradox som behöver redas ut så bereds det arbetet just nu. Man kan enkelt säga att det finns två vägar att gå. Antingen följer vi lagen eller så ändrar vi lagen så att den blir bättre anpassad till den verksamhet som hittills har kunnat bedrivas. Under alla omständigheter återstår ett visst beredningsarbete innan vi kan ge klara besked om vilken väg vi väljer och hur lagstiftningen ska se ut. Det är också anledningen till den tidsmässigt korta tillståndsperiod som Vidarkliniken fick den här gången som svar på sin ansökan.
Herr talman! Antroposofiska läkemedel har en stark och självklar ställning i många andra länder, däribland Tyskland, och vi anser att de bör ha det även i Sverige. Men den förlängning som nu regeringen har gjort är ju ändå en ganska kort tid. Det är sex månader. Ministern säger nu att det återstår en hel del beredningsarbete. Om jag tolkar det rätt avser man kanske att lösa ut det här med lag. Det innebär att man måste stifta en ny lag, och den ska man alltså hinna få fram på mindre än sex månader för att det ska gå att lösa det moment 22 som finns i nuvarande lagstiftning. Betyder det att ni tror att ett sådant förslag till lagstiftning ska kunna vara klart till halvårsskiftet?
Herr talman! Det finns som sagt olika sätt. Det ena sättet är att man kommer fram till att man måste ändra lagstiftningen. I det fallet föreställer jag mig i dag - nu är jag ute på tunn is - att man behöver ge ett nytt tidsbegränsat tillstånd för att en lagstiftning ska kunna komma på plats. Är det så att man väljer den andra metoden, nämligen med ansökningsförfarande och prövning i Läkemedelsverkets regi, är det en annan lösning. Där bör man naturligtvis i så fall noga överväga hur detta ska kunna ske med bibehållande av Vidarklinikens möjligheter att bedriva sin verksamhet. Jag tänker då framför allt på kostnadsfrågan, så att man löser ut den på ett för alla inblandade förnuftigt sätt.